Herr talman! Jag är alldeles på det klara med att mitt uttalande om rikspolisstyrelsens kompetensområde kommer att missuppfattas åtskilliga gånger av herr Wiklund i Stockholm och andra, eftersom de vill missuppfatta det. Jag sade emellertid helt klart ifrån att det tillkommer rikspolisstyrelsen att göra bedömningar från polisens synpunkter men inte med tanke på vad samhället totalt kan behöva på skilda områden. Kunde vi inte ifrågasätta vad rikspolisstyrelsen har anfört, vore det bara — även om det i och för sig är svårt — ett additionsarbete att lägga ihop vad t.ex. bostadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och andra verksstyrelser föreslår. Vad riksdagen då skulle syssla med vet inte jag, men i varje fall bleve vi inte så arbetstyngda som vi är i dag när det gäller att bedöma den totala resursfördelningen i samhället.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den reträtt som herr Bergman gjorde i sitt anförande.

Herr talman! Att jag har kommit med som talare i detta sammanhang beror på den omständigheten, att statsutskottet under denna punkt har behandlat en motion — nr 39 i första kammaren och nr 55 i andra kammaren — där jag i denna kammare står som huvudmotionär. Utskottet har yrkat avslag på motionen, men jag skulle vilja säga ett par ord om den i alla fall. Det gäller de s.k. polititransporterna, d.v.s. transporter som av olika anledningar måste utföras med lik som skall genomgå obduktion på rättsläkarstation och som rikspolisstyrelsen har hand om. Rikspolisstyrelsen har kontrakt med en entreprenörfirma här i Stockholm för ombesörjande av sådana transporter i Stockholms polisdistrikt, och det är ingenting att säga om detta. Däremot har man tagit denna firmas tjänster i anspråk också då det gäller att utföra dessa transporter inom andra polisdistrikt, där det finns rättsläkarstationer, med den påföljden givetvis, att transporterna blir onödigt dyra. Man går alltså förbi de möjligheter som finns inom de olika polisdistrikten ute i landet att betjäna sig av begravningsentreprenörer eller andra att forsla sådana lik till den närmaste rättsläkarstationen. Utskottet säger vid behandlingen av ärendet att dessa kostnader ingår i omkostnadsanslaget och att de därför inte är värda att gå närmare in på. Jag skulle emellertid gärna vilja påpeka, att även om det finns ett omkostnadsanslag för sådana saker, så bör man naturligtvis ta i anspråk de möjligheter som finns att förbilliga transporterna. Jag antecknade med tillfredsställelse att justitieministern sade i sitt anförande, att han var glad över att man kunde spara arbetskraft av olika anledningar, exempelvis genom rationalisering. Jag vill tillägga att man bör vara angelägen om att spara på kostnaderna också och att även spara på tiden. Vi måste rationalisera även i detta avseende. De rådande förhållandena har väckt förundran, herr talman, hos olika entreprenörer i de olika polisdistrikten, och detta har getts till känna på olika sätt. Det hade varit värdefullt, tycker jag, om statsutskottet hade velat höra vilken motivering rikspolisstyrelsen har för att gå till väga på detta sätt, men någonting sådant har inte gjorts. Jag hoppas att det skall finnas möjligheter att ändra på dessa förhållan den — kanske justitieministern skulle kunna göra någonting åt saken. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Det finns ett gammalt uttryck som säger att droppen urholkar stenen. Det är med detta i minnet som jag tar till orda här. Brottsorsakerna är många, men vi måste väl alla vara överens om att preventionen är någonting mycket viktigt och betydelsefullt. Den kan till att börja med leda till att många, som nu tror att de oupptäckta kan begå brott, förstår att de kommer att bli upptäckta, om de gör det. Det kommer ganska snart att leda till att allt fler avhåller sig från att begå brottsliga handlingar. Därigenom vinner vi att människor fortsätter ett samhällsnyttigt liv i stället för att ägna sig åt brottslig verksamhet, och vi vinner därigenom i fortsättningen också att vi slipper ifrån en mängd skador i samhället. Är det inte uppenbart att vi i dagens läge har en klart otillräcklig poliskår? Den som arbetar ute på fältet märker i varje fall detta ganska snart. Ännu så länge har vi en kår som snart sagt i det oändliga arbetar med uppoffrande av tid och krafter. Frågan är bara hur länge denna kår orkar. Justitieministern säger att vi har fått ökade tekniska resurser. Det är bra, men de tekniska resurserna kan ju inte ersätta de personella. Vi måste ha dessa tänkande och arbetande polismän på plats just när det händer någonting. På många områden har vi väl upptäckt, att så inte är fallet i dag. Herr Bergman säger att vi enligt den beräkning som gjorts just nu har de resurser som vi behöver. Jag undrar om inte denna beräkning trots allt är felaktig. När polischeferna ute i landet begär så och så många tjänster, heter det att det är deras beräkning men att vi måste beräkna på ett annat sätt. I likhet med vad som tidigare här har frågats eller påståtts vill jag fråga: Är det inte just polischeferna ute på fältet som ser svårigheterna och som har ansvaret för sina olika områden, som skall och kan göra beräkningen av hur många tjänster som behövs på de olika platserna? Jag ser frågan på det sättet. Polischeferna gör ingen beräkning i överkant, utan den görs i överensstämmelse med behovet för att effektivt kunna bekämpa brottsligheten här i landet, dels 1 fråga om preventionen, som här talats om gång på gång, och dels vad gäller utredningsarbetet. Jag vill dock mycket starkt trycka på preventionen. Jag tror nämligen på att människor, som kommer underfund med att polisen kan finnas litet varstans, känner ett avtagande intresse för att begå brott. Det finns trots allt inte särskilt många som längtar efter att få tillbringa sitt liv i fängelse. Vår bevakning är otillräcklig. Hur man än diskuterar saken kommer man hela tiden tillbaka till att så är fallet. Vi är några från högerhåll som skrivit en motion som rör en detalj av detta problem. Den gäller tunnelbanan i Stockholm. Man kan nog säga att förhållandena nere i tunnelbanestationerna utgör ett exempel på hur det inte skall vara. Många använder tunnelbanan, men vi vet också att det finns en del, särskilt äldre, som inte vågar använda den bekväma tunnelbanan just därför att det särskilt vid vissa tider finns element som oroar och stör. Dessa är ofta alkoholeller narkotikapåverkade. Många äldre människor törs därför helt enkelt inte använda tunnelbanan; detta gäller för övrigt inte bara äldre personer utan även yngre. Bör vi i vårt samhälle inte kunna räkna med att ge våra äldre, de som i viss mån lagt grunden till vårt rättssamhälle, en sådan service att de tryggt kan färdas med offentliga trafikmedel? Förhållandena vid tunnelbanan är en mörk fläck. Polisen kämpar, och vi har velat ha en förstärkning just där. Denna förstärk ning skulle innebära ytterligare tjänster, eftersom andra områden inte får försvagas. Med den personalbrist som vi har kommer det nuvarande oefterrättliga tillståndet att fortsätta. Förhållandena har visserligen blivit mycket bättre inom vissa områden, och det är vi tacksamma för, men de personella resurserna måste ändå utökas. När rikspolisstyrelsen mycket hovsamt beräknade det slutliga antalet tjänster, hade man väl klart för sig allt det som justitieministern har gått igenom i fråga om ökade tekniska resurser. Jag är tillbaka där jag började: vi måste öka polisstyrkan. Jag ber att få yrka bifall till reservation vid punkten 8.

Herr talman! Herr Berglund ställde 2n direkt fråga till mig angående de s.k. polititransporterna och undrade om man inte genom det avtal som rikspolisstyrelsen träffat har gjort dessa transporter onödigt dyra. Min erfarenhet av rikspolisstyrelsens förhandlingsskicklighet har lärt mig att man där i allmänhet träffar för statsverket utomordentligt förmånliga avtal. Att man i detta fall kommit att träffa ett avtal enligt vilket transportkostnaderna i vissa fall kan bli högre än en begravningsbyrå skulle ha debiterat i det enskilda fallet har två orsaker. Den ena är att man måste ha en betryggande kontroll av likets identitet under transporterna och den andra är att det företag som man träffat avtal med svarar för jourhållningen dygnet runt, och denna service är oundgängligen nödvändig för polisen.

Herr talman! När vi behandlade denna fråga nästan på dagen för ett år sedan fick jag med anledning av en motion beträffande polisdistriktsindelning en det lugnande beskedet att en översyn hade påbörjats. I år får vi ungefär samma besked, men vi får inte veta hur långt man har hunnit eller när översynen beräknas vara avslutad. Eftersom jag har den bestämda uppfattningen att polisdistriktsindelningen har betydelse för verksamheten, särskilt i vissa områden av vårt land, vill jag utnyttja tillfället i denna debatt att ställa den enkla lilla frågan till justitieministern: När beräknas denna översyn vara avslutad?

Herr talman! Jag tackar justitieministern för att han ville svara på den fråga som jag framställde. Jag är medveten om att det måste förekomma kontroll på dessa transporter, men jag ifrågasätter om inte den kontrollen kan utföras även om man anlitar entreprenör inom det polisdistrikt som det gäller. Då skulle polisen kunna utöva kontrollen och följa med transporterna såsom sker inom stockholmsområdet. Avtalet för stockholmsområdet gäller bara Stockholms polisdistrikt och ingenting annat. Sveriges begravningsentreprenörers förbund säger att de olika polisdistrikten mycket väl själva kan svara för jourhållningen.

Herr talman! Jag tror att herr Berglund och jag har litet olika uppfattningar om den praktiska betydelsen av den jourhållning som kan åstadkommas genom nu gällande avtal. Herr Wennerfors frågade när polisdistriktsindelningen kan komma att bli föremål för ett nytt avgörande. Rikspolisstyrelsen verkställde i fjol en utredning, som den framlade i sina petita. På grundval härav har vi sedan tillsatt en särskild utredning med parlamentariskt inslag, eftersom riksdagen vid tidigare beslut i dessa frågor har tillmätt själva distriktsindelningen en ganska stor betydelse. Vi räknar med att den nu pågående utredningen skall vara färdig i så god tid, att resultatet av dess arbete kan komma under bedömning i höstens budgetarbete.

Herr talman! Vi har just fört en debatt om den besvärande arbetssituationen inom polisen, besvärande bl.a. till följd av den ökade brottsligheten. Det är givet att den ökade brottsligheten också medför en större arbetsbörda för kriminalvården. Problemet för kriminalvården är inte bara att antalet brott ökar, utan i minst lika hög grad att brottsligheten i många fall blir allt farligare och att vårdfallen blir allt besvärligare. Det pågår en upprustning inom kriminalvården. Vi får nya moderna anstalter, bättre personalutbildning etc. Men ändå är det inte bra. I den allmänna debatten har många kriminalvårdare själva sagt att kriminalvården är inne i en kris, att kriminalvården ännu är för mycket av förvaring och för litet av behandling, att det finns för litet av individuella insatser, av rehabiliterande åtgärder och av eftervård. Det finns givetvis inga enkla lösningar som snabbt kan medföra bättre förhållanden. I ett par partimotioner har folkpartiet pekat på några åtgärder som kan vara av betydelse. I det nu aktuella sammanhanget gäller det undervisnings-, fritidsoch kontaktverksamheten vid fångvårdsanstalterna och de häktades situation. Kriminalvårdsstyrelsen har i många år försökt få fram en större satsning på fritidsverksamheten, men de kraven har — trots att de varit blygsamma — endast i begränsad utsträckning tillgodosetts. Det finns nu ett särskilt skäl att öka resurserna på denna sektor. Arbetstidsförkortningen medför att de intagnas fritid, eller låt oss säga tid i sysslolöshet, blir allt längre. Det är självfallet av stor betydelse för behandlingen att den tiden kan fyllas med meningsfull verksamhet. Vi anser därför att kriminalvårdsstyrelsens förslag om vissa nya tjänster och vissa anslagshöjningar är väl motiverade. I motionerna och i en reservation till utskottsutlåtandet föreslås därför att tre konsulenttjänster för fritidsoch kontaktverksamheten inrättas, att anslaget till arvodering av fritidsledare m.m. höjs med ytterligare 35 000 kronor samt att anslaget till undervisning och = fritidssysselsättning samt bibliotek vid fångvårdsanstalterna höjs med ytterligare 200 000 kronor. Också på en annan punkt anser vi att kriminalvårdsstyrelsens förslag om ytterligare personal är välmotiverat. Det gäller förslaget om arbetsledare vid de allmänna häktena. Sådana häkten har numera förlagts till polishusen i ett flertal större städer. Med hänsyn till att häktningstiden i regel omfattar några veckor och ibland kan uppgå till flera månader är det önskvärt att de häktade får möjlighet att arbeta. Detta är emellertid på grund av personalbrist ofta inte möjligt. Kriminalvårdsstyrelsen begärde förra året elva arbetsledartjänster och fick tre, nu inga. Vi delar styrelsens uppfattning att också de resterande åtta tjänsterna behövs. I de nya lokalerna finns ju för övrigt också utrymme för arbetsledare, förråd m.m. De ytterligare förstärkningar som vi här föreslår innebär kostnadsökningar med drygt en halv miljon kronor, sålunda en högst moderat höjning. Men det gäller utbyggnad på vissa särskilt angelägna områden, där de ytterligare insatserna kan ge mycket goda resultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 a vid punkten 14 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! På denna punkt gäller ju samma allmänna resonemang som vi har fört på flera andra punkter, särskilt vidlyftigt beträffande polisen. Jag kan väl i alla fall tillåta mig, herr talman, att läsa en rad ur en folkpartimo tion, nr 297 i denna kammare. Där står på sidan 9: »Anstaltsvårdens krav på nya tjänster har i relativt hög grad tillgodosetts i årets statsverksproposition.» Detta står alltså i en motion undertecknad av herrar Sven Wedén, Bertil Ohlin och Henning Gustafsson m.fl. Det är alltså en partimotion från folkpartiet. Får man en sådan beteckning på statsverkspropositionen vad beträffar fångvården bör väl de flesta känna, att det är mycket som har hänt och mycket som händer även i år. Det är klart att på detta område liksom på de flesta finns delområden om vilka det kan sägas, att man borde ha gjort litet mer eller ha gjort någonting annorlunda. Här motiverar man med hänvisning till arbetstidsförkortningen, att det bör vara fler tjänster för fritidsverksamheten. Därför yrkar man på anslag till ytterligare tre fritidskonsulenter. Det är klart att ytterligare tre konsulenter kan göra sitt. Det är bara frågan om en sådan detaljprövning av den statliga verksamheten skall ske i sådana här sammanhang. Den andra fråga som nu är uppe till diskussion är frågan om vad de häktade kan få företa sig under den tid de sitter häktade. Häktningsgrunderna är ju så varierande, och förutsättningarna för att kunna hålla de häktade i sysselsättning, om de så önskar — det är ju bara då de kan få sysselsättning — är en komplicerad historia. Men den är föremål för en mycket intensiv uppmärksamhet just nu. Det har redovisats en promemoria för utskottet, där man försöker att ompröva de rent formella möjligheterna till sysselsättning och omplacering av de häktade till sådana anstalter där sysselsättningsmöjligheter skulle kunna föreligga.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

Herr talman! Som en av undertecknarna av folkpartiets motion i denna fråga skall jag be att få helt kort anföra några synpunkter. Det gäller alltså motionsparet I: 226 och II: 298 angående bl.a. de häktades sysselsättning. Den utveckling som nu pågår vad beträffar de häktades situation är så till vida gynnsam och positiv som de häktade i ökad utsträckning kan placeras i särskilda häktesanstalter vid sidan av kriminalvårdens anstalter för verkställighet av avkunnade domar om frihetsstraff. Vi får alltså en åtskillnad här som jag tycker är utomordentligt betydelsefull reni principlellt. En rad allmänna häkten har nyuppförts och där kan sålunda de häktade hållas effektivt avskilda från dem som avtjänar straff — ett förhållande som jag tror kommer att befrämja vad som egentligen borde vara självklart, nämligen att de häktade i princip måste anses oskyldiga så länge deras sak inte blivit slutprövad genom en fällande dom.

Men beträffande de häktades sysselsättningsmöjligheter innebär den skisserade utvecklingen egentligen en försämring. Vid de stora fångvårdsanstalterna finns ju arbetsledande personal som i viss mån även kunde ägna sig åt de häktade medan dessa ännu fanns på de till dessa anstalter anslutna häk tesavdelningarna. När de häktade sattes i särskilda häktesanstalter bröts i rätt hög grad kontakten med kriminalvårdens väl utvecklade arbetsdrift och de som står för denna, den arbetsledande personalen.

Både den häktade och hans anhöriga är för Övrigt ofta i starkt behov av socialt och medmänskligt stödjande åtgärder, som nu inte på ett organiserat sätt står till förfogande eller i varje fall ofta inte beaktas. Kriminalvårdsstyrelsen upprepar, såsom framhållits av herr Mundebo i dehatten, sitt krav på ett nytillskott av åtta verkstadsförmän till de allmänna häktena utöver de tre som det redan beviljats medel till för löpande budgetår. Vi har i vår motion yrkat på att dessa åtta tjänster skall inrättas i synnerhet som det finns utrymmen och arrangemang i Övrigt för arbetsledare och sysselsättning vid de allmänna häktena. Man har alltså arrangerat dessa häkten även med beaktande av att det skall vara möjligt att ordna sysselsättning för häktade som önskar sådan. Herr talman! Jag yrkar med det sagda bifall till reservationen 2 a vid punkten 14 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar till herr Bergmans inlägg. Hans citat ur partimotionen, att an staltsvårdens krav på nya tjänster i relativt hög grad tillgodosetts, utgör ett riktigt återgivande av vår uppfattning. Jag har även i mitt inlägg uttryckt, att det pågår en upprustning inom kriminalvården.

Jag hoppas att herr Bergman tar lika starka intryck av dessa avsnitt i motionen och av motionens och reservationens slutsats som han gjort beträffande den mening han citerade i sitt inlägg.
Herr talman! Jag har läst både denna motion och många andra som innehållit de mest egendomliga synpunkter. Och vad jag här funnit särskilt säreget har varit att det inom fångvården finns någonting, där folkpartiet tycker att beredningen har varit till fyllest. Det tyckte jag var anmärkningsvärt, och det ville jag uppmärksamma kammarens ledamöter på.

Herr talman! Inom kriminalvården ökar särskilt frivårdsfallen starkt i antal. Frivården har nu hand om fyra femtedelar av kriminalvårdens klientel, medan bara en tiondel av kriminalvårdens resurser går till denna vårdform. I år tillkommer ytterligare ett antal tjänster inom skyddskonsulentorganisationen. Under det gångna året har emellertid antalet frivårdsfall ökat med över 1000 personer, varför den reella förbättringen inte är så stor. Hela skyddskonsulentorganisationen arbetar under mycket besvärliga villkor. Jag vill belysa situationen genom att återge ett par avsnitt ur några skyddskonsulenters redogörelser för verksamheten under år 1967. Det gäller skyddskonsulenterna i ett av stockholmsdistrikten, i ett av göteborgsdistrikten och i örebrodistriktet. Dessa tre områden täcker tillsammans den verklighet som skyddskonsulenterna står inför, och tongångarna är för övrigt liknande i rapporter från övriga distrikt.

Herr talman! Jag instämmer till stor del i det resonemang som herr Mundebo fört om det önskvärda i en stark utbyggnadstakt för frivården. Jag har tidigare haft anledning att ge uttryck åt liknande synpunkter, och genom ett speciellt uppdrag för någon tid sedan har jag fått en insyn i frivårdsverksamheten som helt övertygat mig om att min tidigare bedömning var riktig. Jag anser alltså att det är här man måste göra satsningarna för framtiden. Det är en humanisering av fångvården som är önskvärd. Jag bortser vid bedömningen från att ifrågavarande vårdform kostnadsmässigt är mycket mera fördelaktig än annan vård — vi kan dock inte undvara annan vård. Jag tror att den kostnadsmässiga jämförelsen mellan vårdformerna är generande att göra, herr Mundebo. Men detta har ju nu gjorts till ett slagord och måste väl upprepas av herr Mundebo, även om han själv inte tycker att jämförelsen sakligt är särskilt stark. Jag vill alltså framhålla att jag personligen tycker att detta är ett viktigt område, och jag tror att flertalet av kammarledamöterna har samma åsikt. Jag är övertygad om att mina partivänner i utskottet sett saken likadant. Vi har varit rätt eniga i utskottet: nu liksom tidigare får en avvägning göras. Vi har kommit fram till att det behövs en ökning av tjänsterna — 21 nya sådana föreslås ju inrättade — och samtidigt slår vi fast att utbyggnadsarbetet bör fortsätta. Förstärkningen av resurserna är alltså inte på något sätt slutgiltigt genomförd utan måste, såvitt jag kan bedöma, tvärtom fortgå i ökad takt. Det föreliggande förslaget bygger alltså på en avvägning i förhållande till andra områden, som också kan vara svåra att täcka, och från den utgångspunkten yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det avgörande är ju att det pågår en stark ökning av klientelet inom frivården. Om det alltså inte samtidigt skulle tillkomma flera tjänster inom skyddskonsulentorganisationen skulle vi för varje år få ett allt sämre läge inom frivården. Den utbyggnad som nu äger rum är alltså nödvändig redan för att vi skall kunna klara den till följd av det ökade antalet fall tilltagande arbetsbördan inom organisationen. Vill vi dessutom satsa på en förstärkning av frivården -— en satsning om vilken herr Bergman och jag alltså är ense — bör en ytterligare utbyggnad av skyddskonsulentorganisationen ske. Jag upprepar att en dylik utbyggnad är nödvändig för att övervakarinstitutionen skall kunna fungera. Utan stöd och hjälp från utbildade, heltidsengagerade socialarbetare kan övervakarinstitutionen inte fungera på avsett säll. Därför är en ytterligare utbyggnad nödvändig.

Herr talman! Under förevarande punkt behandlas frågan om ersättning till övervakare. Jag har tillsammans med några andra ledamöter av denna kammare avlämnat en motion — en likalydande har väckts i första kammaren av herr Torsten Andersson i Brämhult — vari vi har framfört vissa önskemål. När det gäller eftervården för de frigivna fyller de frivilliga övervakarna en uppgift av stor betydelse. Det är ett samhälleligt intresse av stora mått att denna institution fungerar på allra bästa sätt. Det torde stå klart för oss alla att en förstärkning av övervakarorganisationen är synnerligen angelägen. Vi motionärer anser att det måste vidtagas vissa åtgärder för att säkerställa rekryteringen av övervakare. Det är också behövligt att förbättra deras utbildning och därigenom ge dem ökade förutsättningar att hålla en god kontakt med de övervakade, vilket givetvis är ett spörsmål av stor vikt. I vår motion har vi bl.a. begärt högre ersättning åt övervakarna. I det fallet har vi blivit tillgodosedda redan genom Kungl. Maj:ts försorg; de krav vi har framställt beträffande bruttoersättningarna i normalfall har tillmötesgåtts i och med departementschefens anslagsberäkningar. Vi har emellertid också påtalat att övervakningsuppdragen inte alla har samma karaktär. På detta område som på andra kan uppdrag vara olika krävande. Det borde därför göras en differentiering av ersättningsbeloppen. Nu betalas 50 kronor, men vi föreslår att ett högre arvode lämpligen 100 kronor — skall kunna utgå vid svårare uppdrag, exempelvis när övervakningen avser interneringsoch ungdomsfängelseklientelet. Det är alldeles naturligt att sådana fall kan vara ganska mycket besvärligare än det stora flertalet och för orsaka mera arbete och även större kostnader. Av den anledningen anser vi att en differentiering borde införas. Nu har emellertid statsutskottet sagt nej på den punkten, men till utlåtandet har fogats en reservation och till den reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall. Sedan har vi ytterligare ett krav, och med herr talmannens tillåtelse skall jag säga ett par ord om det — ärendet kommer före först vid behandlingen av bevillningsutskottets betänkande nr 6, men jag har inget yrkande där. Det gäller avdragsmöjligheterna för vissa ersättningar. Bevillningsutskottet har sagt att »för närvarande» anser man inte att skäl föreligger att införa en sådan avdragsrätt men att Kungl. Maj:t bör med uppmärksamhet följa denna fråga. Jag får väl förklara mig belåten med detta och hoppas att Kungl. Maj:t ser på frågan och följer utvecklingen.

Herr talman! Detta är ett avsnitt där det i och för sig kunde finnas skäl att föra en rätt ingående diskussion. Det gäller frågan om hur man skall arvodera övervakarna och hur man skall kunna underlätta möjligheterna för dem att vara verksamma i sin syssla. Jag skall emellertid inte ta upp tiden med detta, utan jag skall hålla mig till den delfråga där det finns en reservation och varom vi alltså skall votera, nämligen frågan om bidragen till övervakarna skall differentieras. Jag har själv suttit med i den utredning vars förslag ligger till grund för det yrkande som statsutskottet nu har framlagt, och jag vet att kravet på differentiering reses nästan alltid när arvodena till övervakare diskuteras. Det låter så riktigt och förnuftigt med detta krav på differentiering, som alltså har rests åtskilliga gånger och som säkert kommer att resas i fortsättningen. Men hitintills har man inte kunnat finna någon praktiskt användbar form för att genomföra en sådan differentiering. Man har försökt att gruppera uppdragen i olika kategorier, såsom motionärerna har gjort och vilket reservanterna stöder sig på. Detta kan också förefalla bestickande, men om man går igenom materialet och jag har varit med om en rätt ingående sådan genomgång — visar det sig att skillnaderna inom de olika kategorierna är större än skillnaderna mellan kategorierna. Hur man än gör, skapar man besvärligheter. En bedömning av arvodesfrågan i varje enskilt fall är administrativt ogenomförbar. Svårighetsgraden hos ett fall kan förändras i tiden; utvecklingen därvidlag följer inga enhetliga lagar. Frågan om differentierade arvoden har varit föremål för flera olika utredningar och har ägnats stor uppmärksamhet. Tanken är som sagt bestickande, och man vill gärna söka någon form för att lösa problemet efter den linjen, men ännu har ingen lyckats med detta. Lyckas motionärerna hitta på någon lösning, tror jag säkert att det kommer att tas emot med tacksamhet. Hittills finns det dock ingen praktisk form för en sådan lösning. Önskemål kan man alltid uttala; det är ingenting att säga om. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ökade antalet frivårdsfall innebär självfallet inte bara att behovet av personal inom frivården ökar, vilket vi har talat om vid behandlingen av föregående punkt, utan det innebär också ökat behov av ekonomiskt stöd. Det särskilda anslag som finns för understöd åt villkorligt frigivna m.fl. har under de tre senaste budgetåren varit oförändrat, och nu föreslås en mindre uppräkning. Antalet frivårdsfall har emellertid ökat år för år samtidigt som penningvärdet har minskat. Därför är anslaget otillräck ligt. Inom flera skyddskonsulentdistrikt disponerar man redan under första hälften av budgetåret samtliga medel för hela budgetåret. Låt mig belysa situationen med ett enda exempel. Skyddskonsulenetn för ett av stockholmsdistrikten disponerar 27 000 kronor för ekonomiskt bistånd åt ett klientel på 1200 personer. Detta är samma belopp som medelinkomsten under ett år för en svensk familjeförsörjare, och det räcker verkligen inte långt för att möta alla de problem som 1200 frivårdsfall ställs inför. Vi har förordat en ytterligare höjning av anslaget med en halv miljon kronor, en ökad insats som skulle vara av största betydelse för att få frivården att fungera. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5 vid punkten 20 av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Med hänsyn till att herr Mundebo begränsade tiden för sitt anförande, skall inte heller jag ta så mycken tid i anspråk, utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan med hänvisning till att den anslagshöjning som sker till denna verksamhet bedömts vara skälig med hänsyn till föreliggande behov.
Herr talman! Som kriminalvårdare under ett antal år tills helt nyligen skall jag be att få anföra ett par synpunkter på denna fråga. Att bristen på understödsmedel är skriande stor är så allmänt omvittnat att man knappast behöver utveckla den saken närmare. Detta förhållande bidrar väsentligt till att eftervården vid frigivningen från kriminalvårdens anstalter inte kan ges det innehåll av konkret stöd och hjälp som vi väl alla anser vara önskvärt. Det finns en omständighet som komplicerar bilden, nämligen att kriminal vårdens klientel i praktiken mera sällan kan falla tillbaka på socialvårdens hjälpresurser — en stödmöjlighet som i och för sig borde vara naturlig att hänvisa till även vad gäller detta klientel. Redan förefintligheten av det statliga understödsanslaget gör att man från socialvårdens håll ibland säger sig att stödet åt kriminalvårdens klientel är en statlig uppgift som det t.o.m. finns särskilt anslag för. Hos vissa socialvårdsorgan gör man sig överdrivna föreställningar om detta anslags storlek. Man tänker inte på att det gäller ett ganska stort klientel och att anslaget är ettriksanslag som skall fördelas över hela landet. Det uppgår för närvarande till 12530 000 kronor eller bara 60 kronor per klient och år och skulle enligt statsverkspropositionen nu höjas till 1500 600 kronor. Kriminalvårdsstyrelsen begär en ökning med ytterligare 200 000 kronor eller motsvarande höjningen av levnadskostnadsindex från 1961/62 då detta anslag senast höjdes. I vår partimotion föreslås en ökning med 500 000 kronor utöver den av regeringen = föreslagna höjningen «med 250 000 kronor. Kunde man förmå socialvården att till fullo sätta in sina hjälpresurser, vad gäller även kriminalvårdens klientel behövdes givetvis inte något statligt understöd. På vissa håll går det ganska bra att komma till tals med socialvårdsorganen härom, på andra håll är det nästan inte alls möjligt. Kanske man i framtiden kunde göra socialvård bland kriminalvårdens klientel och offer för följderna av frihetsstraffen till viss del principiellt statshidragsberättigad och klara av hela problemet på det sättet. Jag har inte tänkt igenom vilka konsekvenser i olika avseenden detta kan få och har alltså ingen uppfattning härom. Men jag har i detta sammanhang velat kasta fram denna tanke som en möjlighet. Att i det i dagens läge behövs en vä sentlig ökning av understödsanslaget är uppenbart. Med vårt förslag blir det knappast mer än den ökning som på grund av penningvärdeförsämringen erfordras för att återställa anslagets reella värde. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl. under punkt 20.

Herr talman! För den kriminologiska forskningen, som behandlas i punkt 22, upptas i andra huvudtiteln i årets statsverksproposition ett nytt anslag. Den kriminologiska forskningen i Sverige är av mycket sent datum. Till en viss grad har väl olägenheterna av detta kunnat uppvägas av det goda internationella samarbete som finns på området.

Men det finns ingen möjlighet att på grundval av de utredningar som hittills gjorts och de forskningsresultat man har uppnått dra några bestämda slutsatser. Det är väl riktigt som säges i en av högerns partimotioner, som berör detta område, att åtgärders allmänpreventiva verkan är ett kunskapsproblem. Men det är också riktigt att kunskapsproblemet är svårlöst, och jag kan tillägga att det ännu inte är löst och att vi väl nu knappast heller kan se den tid då det kommer att bli löst.

Såväl grundforskning som en mer styrd forskning på detta område anser jag vara nödvändig. Nu var det så lyckligt att förra årets riksdag fattade beslut om en plan för den kriminologiska forskningen i vårt land, och det är med anledning av detta beslut som departementschefen i år för första gången tar upp ett anslag under denna rubrik. Vi högerrepresentanter i statsutskottet har till punkten 22 knutit en reservation.

Det är med andra ord bara en forcering som vi har begärt.

Herr talman! Man kan ha delade meningar om statsutskottets utlåtanden, men en sak tror jag att vi alla kan vara överens om, nämligen att de är korta. När utskottet avstyrker en motion — och det förekommer som bekant — gör man det utan någon längre motivering. Det är ofta endast ett kallt konstaterande att motionen är avstyrkt. Det gör att inte bara motionärerna utan även andra ställer sig frågan: Varför har den eller den motionen avstyrkts av utskottet? Tillsammans med några kolleger i denna kammare har jag väckt en motion nr 630, likalydande med motionen 1: 462 som gäller ungdomsfängelsevården. Om detta motionspar skriver utskottet i sitt utlåtande att någon riksdagens åtgärd i anledning av motionerna inte är påkallad. Självfallet ställer man sig frågan: Vad är motivet för att utskottet har avstyrkt motionerna? Vi har i motionen erinrat om att när påföljdsformen ungdomsfängelse infördes genom 1935 års lag om ungdomsfängelse, ansågs det inte bara som ett stort steg fram emot en humanisering av omhändertagandet av de unga lagöverträdarna, utan också som ett uttryck för uppfostringsoch återanpassningstanken i straffverkställigheten. Nå gon ändring i dessa tankegångar kom heller inte fram i samband med införandet av den nya brottsbalken 1962. Starkare än tidigare markerades då att vård i anstalt och utom anstalt bör ses som en enhet. Vistelsen i ungdomsfängelse är avsedd att uppfostra de unga lagöverträdarna och utbilda vederbörande i ett yrke för att underlätta deras återförande till normal samhällsgemenskap och försörjning efter frigivningen. Vissa företeelser ger emellertid enligt vår uppfattning antydningar om att den humana tanke, som ligger bakom ungdomsfängelset, inte alltid motsvaras av realiteter. Bland annat händer det vid rättegångar mot unga ilagöverträdare, att försvarsadvokaten hemställer om att hans klient måtte ådömas vanligt fängelse i stället för ungdomsfängelse. Motiveringen brukar då vara, att den bristande differentieringen av klientelet på ungdomsfängelserna medför, att unga, som gjort sig skyldiga till inte utpräglat grovt brott, på ungdomsfängelse alltför lätt kommer i kontakt med sådana som intagits för grova brott. Sådana kontakter anses ofta få olyckliga följder och leda till att vården inte får den avsedda verkan.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 462 och II: 630.

Herr talman! Fröken Ljungberg gav genom sitt meddelande om hur man skall förfara vid voteringen alldeles klart besked om att detta är en sak som inte behöver diskuteras så mycket. Vi är alla eniga om att forskning är angelägen på detta område och glada över att den kommer till stånd. Högern känner emellertid ett behov av att markera, att forskningen skall forceras och detta har man nu gjort genom anförandet här och reservationen. Då finns det för min del ingen anledning att ytterligare säga någonting mer än att framhålla det faktum att det ju var i november förra året som riksdagen beslöt, att en plan beträffande forskningen skulle upprättas. Så fort som möjligt begär nu Kungl. Maj:t medel, 300 009 kronor, för arbetets igångsättande och snabbare kan det väl knappast gå. Fru Skantz var litet arg på utskottet på grund av att man använt korta formuleringar och inte talat om allt vad som man skulle kunna tala om. Detta uppfattar jag emellertid som en komplimang och är glad över att utlåtandet ger intryck av att det rör sig om korta formuleringar. Jag tror inte att det är nödvändigt att göra skrivningen alltför fyllig. För mig är tolkningen av det sista stycket i utlåtandet alldeles självklar — där behandlas alltså motionsparet I: 462 och IT: 630 som fru Skantz avsåg. Vid läsningen av bakgrunden till Kungl. Maj:ts förslag om ett anslag på 300 000 kronor och av diskussionen i frågan framgår, att det är för tidigt att nu ta ställning till någon form av prioritering av olika forskningsobjekt. Om Kungl. Maj:t begär pengar för att göra upp en plan bör Kungl. Maj:t också ha möjlighet därtill. När planen sedan föreligger är det tid att bedöma vilka uppgifter som bör prioriteras; då har vi förutsättningar att göra en sådan bedömning. Något annat döljer sig inte bakom formuleringarna, och utskottet har inte alls tagit någon definitiv ställning till de propåer som fru Skantz här pläderat för. Vi tycker emellertid att det är för tidigt att prioritera en speciell kategori av forskningsobjekt, eftersom det så småningom kommer en plan över vilka som kan anses angelägnast och på vilka områden det finns resurser att bedriva forskning. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Visst kan det vara en fördel om utskotten har en kort skrivning, men å andra sidan måste detta ofta leda till att det blir en debatt här i kammaren, eftersom det finns intresse av att få veta hur det resonerats i utskotten. Med anledning av herr Bergmans uttalande att det är för tidigt att nu göra en prioritering skulle jag vilja säga, att herr Bergman, i händelse av att en liknande motion väckes om ungefär ett år, kanske menar att det då är för sent. Jag fick också intrycket av herr Bergmans anförande, att utskottet egentligen inte varit negativt. Får jag tolka detta som att utskottet var positivt inställt till innehållet i motionen? I så fall kan man fråga sig, varför utskottet inte kunnat skriva en rad härom. Då hade Kungl. Maj:t haft att ta ställning även till detta i samband med frågan om prioriteringen.
Herr talman! Mitt uttalande att utskottet inte var negativt inställt innebar endast ett besked om att utskottet ännu inte tagit ställning, eftersom vi anser att detta skall göras först när planen föreligger. Då är det inte för sent, utan tvärtom rätt tid för ett motionerande i frågan.

Herr talman! Frivilliga krafter utför ett värdefullt arbete på olika fält av socialvården. Inom kriminalvården har Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering under de snart två år förbundet arbetat gjort mycket värdefulla insatser. De stigande anspråken på frivårdens resurser och de knappa tillgångarna gör att utrymmet för frivilliga insatser inom kriminalvården är betydande. Det är särskilt på ett område som en organisation av KRUM:s karaktär kan göra stora insatser. Det brukar sägas att tre saker måste ordnas för att återanpassningen skall fungera: arbete, bostad samt sociala och emotionella kontakter. Samhällsorganen bör medverka till att lösa de två förstnämnda. Som jag förut sagt, när vi behandlade ett par andra punkter tidigare i dag, fungerar emellertid detta långt ifrån alltid. Den tredje frågan, de f.d. intagnas behov av kontakter samt hjälp till dem iör att komma ifrån en känsla av isolering och främlingskap, kanske kan lösas bättre genom frivilliga krafters medverkan. KRUM har också gjort betydande opinionsbildande insatser, och förbundets tusentals medlemmar har arbetat aktivt för att hjälpa de intagna. Sådant arbete kostar emellertid pengar. Medlemsavgifterna räcker inte till för att bygga upp förbundets verksamhet. Det är därför motiverat att ge förbundet statsbidrag, på samma sätt som liknande organisationer får, t.ex. länkorganisationen, RFHL m.fl., som ju erhåller statligt stöd för sin verksamhet på andra sociala områden. Jag har själv medverkat vid tillkomsten av en motion om ett anslag till KRUM på 100000 kronor, men statsutskottets majoritet har inte funnit anledning föreligga att tillstyrka det yrkandet. En minoritet inom utskottet bestående av representanter för de båda mittenpartierna har emellertid förordat ett anslag om 50 000 kronor till förbundet.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

Herr talman! Det har tydligen inträffat något alldeles speciellt i första kammaren, eftersom alla på pressläktaren och allt TV och radiofolk som borde vara intresserade av denna diskussion om KRUM har försvunnit. Vederbörande har tydligen inte fått klart för sig att denna debatt har börjat här i andra kammaren; i annat fall hade helt säkert våra s.k. massmedia ägnat debatten den uppmärksamhet som brukar komma verksamheter av denna typ till del. Detta bristande sinne för proportioner har nu blivit exemplifierat på ett speciellt illustrativt sätt. Yrkandet om anslag till KRUM — det förkortar ju framställningen avsevärt om jag använder den beteckningen — tycker jag är en fråga som inte i och för sig borde föranleda så stor debatt som den kanske kommer att göra. KRUM är en ny organisation, som på det område där förbundet verkar och som man nu begär att förbundet skall få statsanslag för, bedriver en mycket begränsad verksamhet jämfört med det arbete som utföres på hela fältet. Förbundet har också fått en publicitet som inte på något sätt står i proportion till dess arbete, ett förhållande som gör hela denna fråga litet besvärlig. Att nu utöver vad samhället gör för dem som är intagna på kriminalvårdsanstalter och omhändertagna inom frivården ge statsbidrag till frivilliga organisationer för arbetsinsatser på detta fält skulle innebära, att vi beträder en ny väg. Om vi skulle gå denna väg, borde vi rimligtvis pröva vem som kan göra de bästa insatserna och var man kan få den bästa utdelningen av de resurser som sätts in. Men den organisation som man sist kommer att tänka på i det sammanhanget är KRUM. Det är emellertid betecknande att det är KRUM som det talas mest om. Jag har av olika anledningar haft möjlighet att samtala med folk som arbetar på detta fält, och jag känner ett mycket starkt behov av att säga att det är många, som är verksamma för att hjälpa de människor vilka är ensamma på våra anstalter. Det finns visserligen ensamhetlsproblem inte bara för dem som är intagna på kriminalvårdens anstalter, men det är inte dessa andra som vi talar om i dag. Många människor som är engagerade i detta arbete gör insatser av mycket hög kvalitet. Dessa insatser är visserligen inte vetenskapligt inplacerade på det sätt som man ger sken av inom KRUM, men det är fråga om insatser som ligger på en hög nivå och har mycket god effekt. De insatser som görs kommer ofta från organisationer vilka man kanske inte tänker på i detta sammanhang. Om man läser rapporter om t.ex. fritidsverksamheten finner man att det är idrottsorganisationerna — och jag har fått detta intryck befäst genom samtal med berörda personer — som därvid lag spelar den största rollen i vårt land. De har en helt dominerande roll när det gäller att skapa personlig kontakt. Genom sin idrottsverksamhet har de lätt att få personlig kontakt med människor som i våra ögon är annorlunda och därför behandlas annorlunda. Det finns vidare en hel rad andra organisationer som är verksamma på detta område. Det är framför allt bildningsförbund av olika schatteringar, politiska ungdomsförbund — om även inte i så stor utsträckning som man gärna vill ge sken av — nykterhetsorganisationer, religiösa samfund och rödakorsföreningar ute i landet som i allt mer ökad omfattning ägnat denna uppgift sitt speciella intresse. Det får vi emellertid inte se en rad om i tidningar, som ägnar spalter åt annan slags verksamhet på området, eller i radio och TV. Det är inte heller så märkligt, eftersom det inte är fråga om folk som är ute efter publicitet. Vi skall visserligen i våra debatter inte gå in på personliga förhållanden, men jag vill säga att det förvånar mig att herr Mundebo som tillhör den ovanliga kategorin bland unga folkpartister, som är mera intresserad av reformer än av karriär, ägnar sig åt detta område, eftersom det som vi nu diskuterar är något som är annorlunda än det verkar vara. Jag har framför mig, herr talman, en skriftlig rapport från ett viktigt område inom kriminalvården. Jag skall inte uppta tiden med att läsa upp den, men jag vill nämna att det är en detaljerad beskrivning av de organisationer som är verksamma på kriminalvårdsområdet, och där är KRUM inte representerat. Jag är fullt medveten om att många som hör mig framföra detta kommer att säga: Jaså, är det inte bra att man inom KRUM är verksam på detta område? Jo, jag vill säga att man tvärtom skall vara glad för varje människa vilken vill ägna sig åt dem som drabbats av den olycka som det för de flesta är att ha råkat ut för social missanpassning och som har begått ett brott och i anledning härav straffas. Vi skall vara glada för varje insats som görs på detta fält. Av alla de insatser som KRUM gjort har KRUM-avdelningen på den ort där jag är bosatt — det kan låta skrytsamt men jag vill ändå säga det — utvecklat den i förhållande till KRUM:s verksamhet i landet i övrigt största aktiviteten. Totalt sett är det dock fråga om en liten del av vad som gjorts på detta område. Jag tycker alltså att det är fråga om ett övertramp och visar ett bristande sinne för proportioner att göra anspråk på anslag för en verksamhet, som är av så ringa omfattning som denna, när det finns organisationer vilka aldrig har begärt ett enda öre för sina insatser och som gjort dessa utan att söka publicitet, tydligen enbart för att söka etablera mänskliga kontakter. Det tycker jag är värt att lägga på minnet. Jag skall inte säga så mycket när det gäller en eventuell vidgning av statsbidragsgränsen, ty det man säger kommer ju alltid igen. Men skulle vi vidga statsbidragsgränsen utöver den verksamhet, som vi nu bedriver på detta fält genom anslag till myndigheterna och dem som är knutna till vården, skulle vi väl i första hand tänka på det snart konstituerade frivårdsförbundet. Ett trettiotal lokala organisationer, där våra övervakare är samlade, har länge funnits, och de har nu under något års tid arbetat på att bilda en riksorganisation. Vederbörande bedriver värdefullt arbete vid sidan av sin verksamhet som övervakare. Frivårdsförbundet vore alltså den organisation som vid en vidgning av anslagsgränsen borde komma i första hand för att få möjlighet att aktivera sitt arbete. Detta utförs ofta utan tanke på ekonomisk eller annan ersättning. Herr talman! Jag har med detta velat klart markera att vi skall vara glada för varje person, varje organisation, som är villig att satsa något av sin egen tid, sina egna resurser, på att göra en insats för dem som är omhändertagna av kriminalvården. Men om vi skall anslå pengar bör vi utifrån realistiska utgångspunkter göra en prövning av vilka som bäst kan nyttiggöra pengarna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman slutade sitt anförande med att säga att vi skall vara glada för varje person och varje organisation som vill göra insatser på detta område. Jag instämmer i denna herr Bergmans bedömning men finner det underligt att han började sitt anförande med en rad misstänkliggöranden mot en organisation som trots allt, herr Bergman, helt är inriktad på att göra en insats på området. Jag fann att herr Bergman inte på något sätt kunde styrka sina påståenden därvidlag. Och jag vet inte om det är att visa rätt sinne för proportioner när man som herr Bersgman lägger tyngdpunkten på huruvida en viss organisation skaffat sig orättmätig eller rättmätig publicitet. Jag vill för min del inte göra några bedömningar därvidlag. rad organisationer som också gör insatser på detta fält. Jag instämmer i herr Bergmans bedömning av dessa organisationer.

Jag anser att detta är att visa överdriven rädsla, och jag finner det inte styrkt att underlaget för KRUM:s verksamhet inte skulle vara sådant att denna satsning kan göras. Jag vill understryka herr Mundebos uttalande, att det är fråga om att tillvarata ideella insatser av personer, som är beredda att göra en uppoffring för att hjälpa medmänniskor. Är det då självklart att man skall gå till staten och begära pengar för detta ändamål? Ja, det är det i så måtto, att det för att dessa ideella ambitioner skall kunna tillvaratas på ett riktigt sätt fordras en organisatorisk bas. Det är det man är ute efter här och man skulle kunna tänka sig att påbörja en sådan organisatorisk uppläggning om man får detta stöd. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen 7.
Herr talman! Jag skall inte kommentera herr Bergmans allmänna värderingar av KRUM och dess verksamhet och inte heller hans bedömning av mitt intresse i denna fråga. Jag tror att herr Bergman ganska snart får tillfälle att ompröva sina värderingar i varje fall när det gäller KRUM:s verksamhet. Han säger att förbundets verksamhet är av begränsad omfattning. Han har noterat en omfattande publicitet. Om han tagit del av denna publicitet borde han också ha noterat att förbundets verksamhet på knappt två år nått en icke oväsentlig omfattning. Inom förbundet finns social verksamhet, kontaktverksamhet, studieoch fritidsverksamhet som växer. De pengar som det här gäller skulle möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Vi har tidigare i dag sagt att frivårdsorganisationen inte har de resurser den behöver för att fungera. Herr Bergman och jag har haft något olika uppfattningar om hur stora bristerna inom frivårdsorganisationen är. Jag för min del har anslutit mig till de bedömningar som kriminalvårdsstyrelsen gjort vid sin begäran om ytterligare tjänster inom skyddskonsulentorganisationen. Herr Bergman har ansett att den bör kunna fungera med ett mindre tillskott än kriminalvårdsstyrelsen ansett. Vi är nog ändå ense om att de resurser som finns inte räcker. Vi behöver frivilliga krafter för att komplettera frivårdens verksamhet och det är på det området som KRUM gör värdefulla insatser. Vi skall inte behöva diskutera olika inslag i förbundets verksamhet under den tid som gått, utan vi skall tillvarataga de ideella krafter som finns i förbundet. Vi har tidigare här i kammaren fört en debatt om anslag till RFHL — en debatt som också på etttidigt stadium präglades av en viss misstro mot den organisationens verksamhet. De som uttryckte den misstron har nog nu fått anledning att modifiera sina bedömningar och jag tror också — vilket jag inledningsvis anförde — att herr Bergman får anledning att modifiera sina bedömningar när det gäller KRUM:s verksamhet. Denna verksamhet har vuxit, men det behövs en insats av pengar för att bygga ut den om förbundet skall kunna göra ytterligare insatser. De 50 000 kronor som det är aktuellt för samhället att satsa skulle man säkerligen få mångdubbelt tillbaka.
Herr talman! Jag vill säga till herr Larsson i Borrby och till herr Mundebo att den rad av misstänkliggöranden mot KRUM som ni ansåg att jag fört fram bottnar i att KRUM:s verksamhet till huvudsaklig del har bestått i opinionsbildande arbetsinsatser. Man har, för att använda en symbol, rivit fängelsemurarna när man velat göra revolution inom fångvården. Sedan har man velat ha statsbidrag för att göra revolution. På så sätt kan man uttrycka det. Det är fel, herr Larsson i Borrby, att påstå att hela KRUM:s verksamhet är inriktad på det som man begär anslag för. En mycket ringa del av verksamheten avser det som man begär anslag för och den delen är synnerligen liten jämfört med den verksamhet av den här arten som över huvud taget bedrivs inom våra anstalter. Jag har följt debatten om KRUM, som har vänligheten att skicka mig väldigt mycket papper. Jag får stencilhögar att läsa, vilket jag gör. Jag följer även pressdebatten, men de siffror man får se i pressen är inte riktiga och de stämmer inte heller — jag skall inte ge mig för mycket in på detaljer — med de uppgifter som de för anstalterna ansvariga lämnar. Det gäller exempelvis förekomsten av utav KRUM organiserade och ledda studiecirklar. Det vore värdefullt om verksamheten dokumenterades innan man begärde anslag. Det rör sig här om ett principiellt ställningstagande: när man begär anslag för en verksamhet skall man dokumentera vad det behövs till. Det är detta som saknas i detta sammanhang. Såvitt jag kan begripa krävs det inte någon märkvärdig undersökning, ty verksamheten är inte av den omfattningen att det kan bli någon omfattande utredning. Herr Mundebo menar att jag kommer att få modifiera min bedömning. Ingen vore gladare än jag, om jag komme att få fel, men jag har rätt i dag, och det är det väsentliga; det är ju om situationen i dag vi diskuterar. Om det blir någonting annat av detta än det är just nu, då är det en annan sak — men det vet vi ingenting om. Det är utifrån dagens situation och dagens värderingar vi handlar. I dessa omständigheter, herr talman, finner jag stöd för mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När högerpartiet återigen i en reservation till punkten 25 yrkar avslag på de 23 miljonerna till stöd åt politiska partier grundar sig detta avslagsyrkande på en principiell inställning. Principfrågan diskuterades för en vecka sedan i denna kammare i det sammanhang där den hör hemma. nämligen vid behandlingen av konstitutionsutskottets utlåtande. Jag har alltså ingen anledning, herr talman, att dra upp någon ytterligare debatt nu, utan nöjer mig med att yrka bifall till reservationen vid punkten 25.
Herr talman! Det saknas även för mig anledning att ta upp en principdebatt, varför jag inskränker inig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Denna punkt gäller anslag till inköp av polishus. Vi föreslår här en prutning med 20 miljoner på departementschefens förslag. Punkten har redan varit föremål för diskussioner i dag. Herr Bergman har i ett tidigare anförande avbetat en del av problemet. Han menade att vårt förslag visar att vi inte vill ge polisen tillräckliga resurser. Vad som i hans ögon emellertid mest komprometterade vår reservation var tydligen, om man får döma efter vad herr Bergman sade, att vi inte hade centerpartiet och högern med på denna reservation. Detta utgjorde tydligen enligt herr Bergman det slutgiltiga beviset på att reservationen måste vara felaktig. Jag undrar om herr Bergman kommer att tillämpa denna bedömning i alla avseenden allt framgent eller om det bara är vid just detta tillfälle som centerpartiet och högern har så stort förtroende hos herr Bergman. Mot herr Bergmans påstående att vi inte vill ge polisen resurser invände jag emellertid att vårt förslag inte på något sätt innebär minskade resurser för polisen. Det innebär inte heller, såvitt vi kan förstå, minskade möjligheter till inköp av polishus under nästa budgetår. Enligt de upplysningar vi har fått återstår på investeringsanslaget för i år, som var 40 miljoner kronor, inte mindre än 32 miljoner. 70 procent av budgetåret har gått men 80 procent av anslaget är kvar. Kungl. Maj:t fick i fjol fullmakter som innebar att man fick binda utbetalningen intill 20 miljoner kronor för vart och ett av de följande åren, men enligt de informationer vi har fått har knappast någonting därav utnyttjats.

Det är enkel addition. Vi bedömer saken så, att det här är fråga om en inlösningstakt som är helt godtagbar. Vi kan inte tänka oss att det gärna kan bli fråga om att inlösa fler polishus än vad som ryms inom denna ram. Det är alltså inte fråga om att minska antalet utan helt enkelt om att ett anslag på 20 miljoner är fullt tillräckligt i det läge som nu är och med de reservationer som finns. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson mi. fl;

Herr talman!

Det var alltså den värdering jag gjorde och i detta yttrande har jag inte inlagt något annat. Att herr Gustafsson i Skellefteå adderar riktigt har jag ingen anledning att betvivla, men han lägger alldeles felaktig innebörd i sin addition och av den effekt den har. Man behöver inte ha stor fantasi för att förstå att det har kolossalt stor betydelse för polisen om den har moderna hus att arbeta i, om man kan få fram hus som staten själv bygger eller stimulerar kommunerna att bygga, varigenom polisen kan få ett rationellare underlag för sin verksamhet. Jag vet hur det är i min egen hemstad där vi alldeles nyss har fått ett polishus färdigt som staten ännu inte har betalat. Att polisen har fått moderna lokaler att arbeta i har inneburit stor förbättring för arbetsvillkoren och för effekten av arbetet. När man ser så dana resultat blir siffrorna beträffande antalet tjänster, som vi har diskuterat tidigare i dag, inte fullt så intressanta. Herr Gustafsson i Skellefteå nämnde att något över 30 miljoner kronor finns disponibla för Kungl. Maj:t fram till den 1 juli att betala ut för redan uppförda polishus. Man har fått och får kommunerna att bygga på grund av att de väntar sig att snart få betalt för husen. Folkpartiet vill att kommunerna skall bygga polishusen — i motiveringen i motionen står det att staten inte själv skall bygga dem. Men sedan vill folkpartiet inte släppa till pengar så att staten kan lösa in de av kommunerna byggda husen. Det är ett »trixande» med siffror som inte är i linje med vad folkpartiet säger om att man skall se till att polisen får de resurser den behöver för att kunna arbeta effektivt. Dessa resurser tar folk partiet ifrån polisen genom att vilja minska detta anslag med 20 miljoner kronor — det är den verkliga innebörden av förslaget. Den som har en aning om hur staten uppträder som förhandlare gentemot kommunerna vet att dessa något över 30 miljoner kronor kommer att försvinna ganska snabbt intill den 1 juli. Staten släpper bara inte pengarna eftersom förhandlingar pågår om vem som skall få dem. De är redan »uppbyggda». Borås har t.ex. inte fått ett enda öre och Solna utanför Stockholm skall också ha en stor slant. Skellefteå finns inte med bland de städer som har eller kommer att ställa anspråk på staten eller som staten räknar med att få betala ut pengar till det kanske herr Gustafsson i Skellefteå kan förklara anledningen till. En hel serie sådana byggen pågår och då behövs fullmakt för Kungl. Maj:t, så att kommunerna vet att de kan få ersättning om de bygger före viss tidpunkt. I motsats till motionärerna anser jag att staten själv bör bygga dessa hus och klippa av den föråldrade förbindelsen med kommunerna som består i att kommunerna skall bygga husen och staten köpa dem av kommunerna — det är ett inte särdeles rationellt sätt att »trixa» med pengar. Det finns som sagt en rad behov. I Stockholm skall ett polishus byggas på Kungsholmen. Enligt dagens beräkningar — och vi vet att de kommer att bli felaktiga, kostnaderna kommer att bli mycket högre — skall det kosta 80 miljoner kronor. Regeringen kommer kanske att begära att få medel härför redan 1970/71, och Stockholms stad lär inte bekosta det utan staten får satsa dessa pengar ur egen kassa. Om man då stryper möjligheten för staten, som folkpartiet vill göra, att lösa in, att fortsätta att förhandla eller att själv bygga polishus så att polisen får ändamålsenliga lokaler, försvagar man polisens möjligheter att göra en effektiv insats. Till och med centerpartiet har gått ifrån sin inställning från förra året, och folkpartiet är nu ensamt om sin ståndpunkt. Jag hoppas att folkpartiet nästa år har en annan inställning så att vi blir eniga om att polisen skall ha bättre lokaler att arbeta i än den kan få om vi bifaller folkpartiets yrkande.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att statsutskottets ställningstagande är nonsens. Däremot anser jag att herr Bergmans påstående att vi inte vill ge polisen resurser är nonsens. Herr Bergman gör gällande att mycket har byggts men att staten inte har betalat ut pengar till kommunerna och att det är anledningen till att medlen inte tagits i anspråk. Det förhåller sig väl emellertid så, att byggtakten inte har varit så stor och att man därför bara har utnyttjat 8 miljoner kronor av de 40 miljoner kronor som man fick i investeringsanslag för innevarande budgetår. Att staten skulle skjuta på betalningarna bara för att försvåra för kommunerna kan jag inte tro. Vad jag påstod var att om man räknar samman de 32 miljoner kronor som är kvar i år med fullmakterna för två år på 40 miljoner kronor plus vårt förslag om ett anslag på 20 miljoner kr. innebär det att till och med nästa budgetår står 92 miljoner kronor till förfogande. Det är mer än vad som har använts under två budgetår tidigare. Därför påstår jag att det räcker och att vårt försiag inte medför att polisen får sämre lokaler. Det enda som inträffar om man beslutar i enlighet med vårt förslag är att reservationerna kommer att vara 20 miljoner kronor mindre när vi träffas nästa år.
Herr talman! Detta är en materia som det är besvärligt att hantera i en debati av den här karaktären, eftersom det rör sig om anslag av olika typ: dels gäller det anslag direkt för köp av hus eller mark och för husbyggen, dels gäller det fullmakter för framtiden. Om vi håller oss till det som avser nästa budgetår vill alltså folkpartiet att staten skall skaffa polishus för 20 miljoner kronor mindre än vad Kungl. Maj:t, socialdemokraterna, högern och centerpartiet vill. Detta påstående är nonsens, säger herr Gustafsson. Det är hans värdering men inte min. a) utredning med deltagande av behandlingsexpertis om fångvårdsanstalters lämpliga storlek och utformning samt ait Kumlaanstalten, som ett led i detta utredningsarbete, försåges med den personal som inginge i de ursprungliga planerna för anstalten, b) utredning om frekvensen av s.k. skärningar vid olika anstalter samt om orsakerna till dessa och åtgärder för att motverka dem.

Herr talman! Omständigheterna har gjort att jag och ytterligare någon ledamot av kammaren har stått i talarstolen många gånger i dag, och jag har också haft anledning att begära votering åtskilliga gånger. Vi har emellertid nu kommit till den sista punkten, nr 28, i statsutskottets utlåtande nr 2. Jag skall icke begära ordet under flera punkter och inte heller begära flera voteringar. Det har under det senaste året förts en livlig debatt om principerna för anstaltsbyggandet inom kriminalvården, och den debatten har också förts här i riksdagen. Jag tror därför att jag denna gång kan fatta mig ganska kort. Debatten har ju i hög grad utgått ifrån fängelset i Kumla. Kritik har riktats mot anstalten. Den lilla gruppens princip, som man anser vara riktig inom människovården, fungerar inte, grupperna är för stora, kontakten mellan intagna och personal fungerar inte heller och miljön är icke lämplig. Det är måhända för tidigt att fälla det slutliga omdömet, bland annat därför att anstalten aldrig har fått så många tjänster som den ursprungligen var planerad för, och det är mot den bakgrunden angeläget att anstalten nu får denna personal. Det är emellertid uppenbart att kritiken i åtskilliga avseenden är berättigad och att man inför den fortsatta utbyggnaden måste fråga sig om de storanstalter som ingick i fångvårdens byggnadskommittés tioårsplan bör fullföljas i den föreslagna utformningen. Den frågan borde med hänsyn till planeringen för framtiden få ett snabbt svar. Vi borde få en ny prövning av den frågan, en prövning som borde göras av en grupp som har ett starkt inslag av beteendevetenskaplig expertis och som borde närma sig problemet från andra utgångspunkter än byggnadskommitten hittills har gjort. Detta har också förordats i en partimotion från folkpartiet och i en reservation tiil utskottsutlåtandet. I den reservationen sägs det: » Utskottet finner det lämpligt att Kungl. Maj:t fattar beslut om de yttre formerna för en sådan översyn.» Man kan ju tänka sig olika alternativ — ny utredning eller komplettering av arbetande utredning; det avgörande är väl att gruppen får en mer markant behandlingsinriktning än den hittillsvarande haft. I denna reservation berörs också de s.k. skärningarna inom fångvårdsanstalterna vilka är ett besvärligt problem och vilka tyder på att behandlingen inte fungerar på det sätt som den borde göra. Därför begärs en utredning och insamlande av material för att få underlag för en bedömning av hur man skall komma till rätta med skärningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 10 a av herr Axel Andersson m.fl. vid punkten 28.
Herr talman! Jag har till denna punkt fogat en blank reservation för att få tillfälle att framhålla två saker. Den första är att jag inte kan biträda reservationsyrkandet, även om jag har full förståelse för förslaget om en förnyad prövning av centralanstalternas storlek och utformning. Byggenskapen inom kriminalvården har ju blivit utsatt för mycken kritik. Det har varit många olika omdömen, och under åren har också omdömena skiftat ganska väsentligt. Men det som är viktigt är vad herr Mundebo här var inne på, när han talade om de resurser som ställs till förfogande för att kunna göra de för kriminalvården riktiga avvägningarna och bedömningarna beträffande utform: ningen av byggenskapen. Det är härvidlag det har brustit och, som utskottet skriver i sitt utlåtande, har man nu förhoppningar om att en förstärkning skall komma till stånd som ger fångvårdens byggnadskommitté större möjligheter att fullfölja sin uppgift. Det var ytterligare en sak som jag ville ha sagt, och därvidlag kanske jag närmast skulle rikta mig till departe mentschefen som ju är närvarande här. Nu har i ett par års tid statsverkspropositionens andra huvudtitel på punkten om investeringsanslag till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården varit mycket kortfattad. Denna beskärning i fråga om ärendets behandling i statsverkspropositionen är otjänlig. Vi får en tabellariskt uppställd investeringsplan och ett uttalande om hur departementschefen beräknar anslaget och en hemställan om investeringsanslag. Vi får inte veta någonting om hur departementet har behandlat eller tänkt sig att behandla äskandena av kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté i detta sammanhang. Ett faktum är att vad man kan läsa ut här inte ger någon vägledning för hur planeringsarbetet i fortsättningen skall bedrivas i byggnadskommittén.

Det skulle vara önskvärt att man kunde få en något fylligare redovisning till ett annat år. Jag har ingenting mer ati säga på denna punkt, herr talman, utan yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan hålla med om att man naturligtvis från kanslihusets sida skall försöka förse riksdagen med ett så fylligt material som möjligt. Men det ligger i sakens natur att ett sådant jätteverk som statsverkspropositionen måste bli mer eller mindre tabellformat. Att där motivera precis varför man anser att så och så många hundratusen kronor skall användas för utbyggnad av den ena anstalten och så många miljoner till den andra just det ifrågavarande året är, tror jag, föga rationellt. Vårt budgetarbete vilar dock på de framställningar som har kommit från de ansva riga myndigheterna. I detta fall är det ju fångvårdens byggnadskommitté, som ju inte är okänd för fröken Ljungberg, samt kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen. Det har diskuterats så mycket i debatten om anstaltsformerna i Sverige, och i höstas deltog jag i en lång diskussion i anledning av interpellationer i första kammaren. Jag tror inte jag skall behöva upprepa den här, men jag vill nämna att byggnadskommittén, som jag tidigare ställde i utsikt, nu har förstärkts med nya ledamöter, vilket gör att vårdaspekterna blir ytterligare företrädda inom kommittén. Bl a. har det tillsatts en psykolog, en psykiater och en rättspsykiater. Vidare kommer den särskilda kommitté som har till uppgift att göra en översyn av behandlingslagen att förstärkas med expertis av samma slag. Därför finns det inte anledning att, som reservanterna har föreslagit, i annan ordning utreda de här frågorna. Kritiken har, som också framgick av herr Mundebos anförande, i första hand riktats mot Kumlaanstalten.

Det är därför med stor tillfredsställelse jag kan meddela, att det nu, sedan överläkartjänsten har förenats med ett tilläggsarvode, finns sökande till denna tjänst, och därmed torde också förutsättningar ha skapats för att få försteläkartjänsten besatt. Jag vill i detta sammanhang också nämna att fångvårdens byggnadskommitté inom den närmaste tiden kommer att få i uppdrag att i samråd med byggnadsstyrelsen projektera en ny centralanstalt inom ungdomsgruppen, belägen utanför Uppsala. Den tillämnade anstalten innebär i olika hänseenden nya lös ningar av den slutna vårdenhetens problem. Medan centralanstalterna för normalklientel utformats som en kombination av specialavdelningar och allmänna avdelningar kommer Uppsala-anstalten att bestå uteslutande av specialavdelningar. Anstalten kommer att utrustas med mottagnings-, nyintagningsoch återintagningsavdelningar för sammanlagt 180 intagna samt psykiatrisk avdelning och kroppssjukavdelning för sammanlagt 40 intagna. Anstalten kommer att förses med lokaler för testning av såväl nyintagna som återintagna, prövningsverkstäder för nyintagna, avsedda att utröna deras arbetsförmåga och fallenhet för olika yrken, träningsverkstäder för återintagna som väntar på frigivning samt arbetsavdelningar för mentalt och kroppsligt sjuka. Bostadshusen utförs av miljöskäl som enplanshus med två avdelningar om tio intagna i varje enligt den lilla gruppens princip. - Bostadsavdelningarna har grupperats kring inre planterade gårdar, som genom envåningsbyggnadernas låga höjd får karaktär av radhusträdgård i ett vanligt bostadsområde. Denna kortfattade beskrivning av den nya anstalten för ungdomsräjongen visar väl om något, att varken byggnadskommittén eller vi i departementet har stelnat i ett förlegat tänkande, utan att det rör sig om en utveckling som hela tiden fortsätter framåt.

Herr talman! Jag vill helt kort uttala min tillfredsställelse över ett par av de meddelanden som justitieministern här lämnat. Det är bra att den komplettering av utredningarna som har aviserats nu kommer till stånd, och det är angeläget att utredningarna får en annan inrikt ning än de haft hittills. Likaså är det viktigt att snabbt skapa det nödvändiga underlaget för den fortsatta utbyggnaden av anstaltsorganisationen, en andra etapp vid Österåkeranstalten — om det skall bli en sådan — samt centralanstalter i andra delar av landet. Det är också tillfredsställande om läkartjänsterna vid Kumlaanstalten kan besättas tack vare de nya lönerna. Men jag är inte alldeles säker på att man därmed löser problemen vid Kumlaanstalten. Jag vill här erinra om ett inlägg som psykologen i inlandsräjongen, där bl.a. Kumlaanstalten ligger, Elisabeth Björkquist, gjorde i en debatt i går. Hon sade då: »Två läkartjänster är fortfarande vakanta.» Och hon tillade: »Men även om det skulle vara en stor hjälp om dessa tjänster blev besatta, skulle det inte lösa anstaltens problem.» Ytterligare tjänster måste tillkomma vid Kumlaanstalten för att den skall kunna fungera på avsett sätt.

Herr talman! De motioner som behandlas i förevarande utlåtande rör åtgärder för att öka sysselsättningen under innevarande budgetår, i ett fall samtidigt en ökning av vårt gåvobistånd till utvecklingsländerna. Antalet arbetslösa som är anmälda till arbetsförmedlingarna har visserligen minskat från januarirapporten till februarirapporten med cirka 11 000 personer. Mer än hälften av denna minskning faller emellertid på byggnadsfacken och är antagligen betingad av att det under januari förekom permitteringar på grund av väderleksförhållandena. Däremot har arbetslösheten på det mekaniska området inte minskat sedan januari utan snarare visat en tendens till ökning. Något tecken på att konjunkturen är på väg att förbättras torde inte den minskning av antalet anmälda arbetslösa, som skett från januari till februari, innebära, och det är alltså fortfarande motiverat med åtgärder som verkar under innevarande budgetår. Man har i vissa sammanhang beskyllt oss för att försöka åstadkomma panik i arbetslöshetsfrågan, men dessa beskyllningar är ganska omotiverade. Vad vi föreslagit är ju endast åtgärder för att minska den arbetslöshet som dock obestridligen finns och som är mycket besvärlig. Vi har bl.a. föreslagit att ramen för kommunala beställningar med statsbidrag skall ökas med 25 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett ytterligare bidrag från staten med cirka 5 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten menar att det är tveksamt om lämpliga kommunala beställningar nu kan anvisas och läggas ut. För vår del har vi från kommunalt håll fått uppgifter som tyder på att detta bör vara möjligt. I går meddelades emellertid att regeringen beslutat tidigarelägga industribeställningar för 120 miljoner kronor. Av dessa rör 60 miljoner kronor försvaret, men vad slags beställningar de övriga 60 miljonerna avser har inte framgått av tidningsuppgifterna. Det är möjligt att regeringens åtgärd gör vår reservation överflödig, men något besked på den punkten har vi ju inte fått. Tydligt är i alla fall att man på regeringssidan menar att det är möjligt att tidigarelägga ifrågavarande beställningar. Av större principiellt och praktiskt intresse får emellertid förslaget om ett reservationsanslag på 100 miljoner kronor för gåvobistånd till utvecklingsländerna sägas vara. Utskottets majoritet säger sig inte ta ställning till frågan om lämpligheten och möjligheten ur syssel sättningssynpunkt av ett ökat gåvobistånd, men skrivningen i övrigt måste sägas visa att man är ganska kallsinnig till tanken på en dylik åtgärd. Högerreservanterna däremot är positivt inställda till ett konjunkturanpassat gåvobistånd. De tror emellertid inte, att det går att åstadkomma någonting under innevarande budgetår, utan föreslår i stället att SIDA och arbetsmarknadsstyrelsen skall få i uppdrag att utarbeta en beredskapsplan för dylikt varubistånd. En sådan plan bör enligt högerreservanterna i vissa delar kunna förverkligas redan under nästa budgetår. Även vi anser att en sådan beredskapsplan är önskvärd, men alla måste vara på det klara med att planeringen blir svår och ganska osäker. Det är inte lätt att beräkna inom vilka industrier det i en konjunktursvacka kommer att uppstå överkapacitet. Att hålla en sådan beredskapsplan aktuell och användbar särskilt under kortvariga konjunktursvackor blir inte lätt. Skall det bli möjligt att vid en konjunkturnedgång snabbt utnyttja uppkommen öÖverkapacitet för gåvobistånd till utvecklingsländerna måste man nog, även om det föreligger en beredskapsplan, finna sig i att i viss mån improvisera. Detta är inte ett argument mot att en beredskapsplan upprättas, men vi får inte vänta oss alltför mycket av den. Skillnaden i inställning hos oss mittenpartireservanter och högerreservanterna är inte särskilt stor. Högern vill ha en beredskapsplan som kan komma till användning redan nästa budgetår. Det vill vi också, men vi vill dessutom ställa en ram på 100 miljoner kronor till förfogande för användning under innevarande budgetår i den utsträckning detta är möjligt. Kan någon del av denna ram användas under innevarande budgetår är det ju bra — i den mån så inte är möjligt inträffar. såvitt vi kan förstå ingen katastrof. Jag har emellertid svårt att gå med på att det skulle vara omöjligt att använda en del av ramen under innevarande budgetår. Av en föredragning som vi fick under utskottsbehandlingen framgick att Sverige har överproduktion av en av de varor som behandlas i motionen, nämligen konstgödselmedel. Enligt DAC:s senaste årsrapport uppgår u-ländernas konsumtion av konstgödsel till 5,3 miljoner ton, och den beräknas stiga till mellan 9,7 och 10,2 miljoner ton år 1970. Det är tydligt att även om u-ländernas egen produktion av konstgödselmedel ökar måste en stor import äga rum. Importen beräknas kosta 4,2 miljoner dollar per år — det gäller då både konstgödsel och råvaror för produktion av konstgödsel. Av föredragningen framgick att gåvorna av konstgödsel till Indien knappast kunde ökas. Då måste vi emellertid ställa frågan: Kan det vara omöjligt att finna andra mottagarländer? Jag har här en förteckning över inte mindre än 15 länder som importerat konstgödsel; de importerade under år 1965 tillsammans 2,8 miljoner ton. Att inte något enda av dessa länder skulle kunna ta emot gåvor från Sverige av konstgödsel förefaller otroligt — det går väl helt enkelt inte att göra något sådant gällande. Möjligen invänder man att det är andra varor som dessa länder i första hand behöver. Jag vill då citera några rader ur en departementspromemoria som behandlas i 1964 års statsverksproposition. Det heter på tal om varubistånd bl.a.: »Det kan tänkas att de varor och tjänster som givarlandet med användande av disponibla resurser kan tillhandahålla som bistånd inte är de som mottagarlandet i första hand behöver för sin utveckling. En avvägning måste alltså ske mellan givarrespektive mottagarintressena. Härvid måste självfallet de sistnämnda ges företräde, åtminstone när de medel som kommer till användning anslagits för biståndsändamål.» Jag tror det finns anledning att un derstryka den sista satsen i detta uttalande. Om det, som nu, är fråga om att av konjunkturskäl anslå extra medel, bör det väl räcka med att mottagarlandet har ett verkligt behov av de varor det gäller. Det kan inte vara nödvändigt att kräva att åt dem skall tillmätas högsta prioritet. Det är väl ändå bättre att få det näst bästa än att inte få någonting alls. Det heter också i promemorian: »Ju hårdare man ställer kravet på det svenska biståndets koncentration till ett begränsat antal mottagarländer, desto mindre blir utrymmet för ett beaktande av rådande konjunkturoch arbetsmarknadsläge vid biståndets utformning. När det gäller varubistånd är emellertid detta krav inte lika starkt som med avseende på biståndstyper som förutsätter större personella och administrativa insatser i mottagarlandet. I den mån man härigenom kan öka möjligheterna i varubiståndets konjunkturella anpassning, bör koncentrationskravet kunna ytterligare uppmjukas och en viss geografisk spridning kunna accepteras.» Det är precis vad vi framhållit i vår motion. Även departementspromemorian förordade en fortlöpande planering, som det dock inte blivit mycket av under de fyra år som gått sedan dess. Det gäller att få största möjliga tidsmässiga överensstämmelse mellan uppkomst av ledig kapacitet och utläggande av biståndsbeställningar, framhölls det i promemorian. Detta underlättas om man har tillgång till färdigplanerade biståndsförslag och om tillverkningen kan ske så att produkterna hålls i lager. Vi har också framhållit detta med någon tids lagring av biståndsvaror, till dess det är klart med mottagarländerna, som en möjlighet. Det är självklart att det slags biståndsgivning som det här är fråga om inte får hindra en fortlöpande strukturrationalisering inom näringslivet. Icke livskraftiga företag kan inte, annat än högst tillfälligtvis, stödjas genom beställningar av det slag vi här diskuterar. Beträffande själva principen har det från svensk sida mycket kraftigt hävdats att det är lyckligast om det bilaterala finansiella biståndet inte sammankopplas med givarlandets export. Denna princip att biståndet skall var obundet tillämpas emellertid inte i någon större utsträckning av andra länder. Frågan är då om vi ensamma skall tilllämpa en helt liberal princip. I varje fall skulle ett så försiktigt avsteg som det som här föreslås kunna accepteras. Herr talman! Till sist vill jag framhålla att åtgärder av de slag vi här diskuterar inte endast kan innebära ökad sysselsättning och ökat bistånd till utvecklingsländerna utan de bör också bidra till att öka förståelsen för u-hjälpen bland den del av allmänheten som ännu är negativt inställd. Om vi genom denna form av varubistånd ger allmänheten ett exempel på sambandet mellan sysselsättning och gåvor till utvecklingsländerna, bör det bidra till en mer positiv inställning. Politiker kan ju inte bara passivt åberopa en negativ opinion som skäl för att skynda långsamt när det gäller u-hjälpen. Vi har också ett ansvar för att påverka opinionen och skapa ökad förståelse för en verksamhet som ändå — det är vi fullt medvetna om — måste byggas ut ytterligare. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de vid utskottsutlåtandet fogade reservationerna 1 och 2 b av herr Axel Andersson m.fl.